Herr talman! Den utveckling i u-länderna som vi alla ser som nödvändig innebär en revolution av stora mått. Vad vi i länder som Sverige har genomgått under loppet av ett par århundraden måste u-länderna försöka klara av under loppet av ett eller annat årtionde. Det är en mäktig, pådrivande kraft som gör den här revolutionen nödvändig. Det är den svält och den misär, den katastrof om man så vill, som redan är ett faktum och som bara hotar att bli värre och större till sin omfattning. Men just detta, att det är en revolution av betydligt större mått än vad historien någonsin tidigare skådat som krävs för att u-ländernas försörjningsproblem skall kunna lösas, gör att det också finns många risker förknippade med den revolutionen. Därför finns det anledning att väldigt noga tänka efter hur den skall genomföras. Tyvärr har många av de problem som u-länderna brottas med i dag uppstått i själva utvecklingens spår. Jag tänker t.ex. på den växande storstadsslummen i många u-länder som — åtminstone till väsentlig grad — är en följd av den effektivisering och mekanisering av jordbruket på landsbygden som gör att färre människor kan få sysselsättning där nu än tidigare. Vi kan också tänka på ökenutbredningen, som sker med skrämmande hastighet, inte bara i Saharas södra gränsområde utan i stort sett överallt i den tredje världen. Vidare har skogsavverkningen moderniserats, avbetningen blivit hårdare och hjordarna blivit större tack vare brunnar. Man kan också tänka på de ökade sociala klyftor som plågar många u-länder. De hänger ofta samman med en snabb ekonomisk utveckling i vissa smala sektorer, som leder till inflation och kostnadsstegringar, något som i sin tur medför försämrade levnadsförhållanden för stora folkgrupper. Det här är bara några exempel på hur en utveckling, när den går fel, kan skapa ännu större problem. Det stora lyftet för u-länderna är utan tvivel en nödvändighet, men det är samtidigt ett vågspel. Sker det på fel sätt kan skadan bli större än nyttan. Det gör att alla som är involverade i u-ländernas ansträngningar på ett eller annat sätt har ett oerhört stort ansvar. Det största ansvaret för att utvecklingen verkligen sker på ett sätt som gynnar folkflertalet i de fattiga länderna har naturligtvis u-länderna själva och 191 deras ledare. Men det får inte innebära att vi i de rika länderna, som medverkar på ett eller annat sätt i denna utvecklingsprocess, undandrar oss vårt ansvar. Sture Ericson stod i den här talarstolen för några timmar sedan och förhånade centerpartiet därför att vi för fram kravet på ett ekologiskt ansvarstagande i utvecklingsarbetet. Det var pekpinnar, och det var — med ett fint nytillskott till den svenska språkfloran — ett efterimperialistiskt agerande från vår sida. Det är märkligt att en u-landspolitiker på det sättet är beredd att två sina händer när det gäller den utveckling som vi medverkar till i u-länderna och som vi naturligtvis därför måste ha ett ansvar för.

Och i den senare motionen förs det också fram förslag på ett institut för u-landsanpassad teknologi. Det är helt klart att den teknologi som har utvecklats i den rika delen av världen också har anpassats efter våra behov och förutsättningar. Till de förutsättningarna hör brist på arbetskraft men god tillgång på kvalificerad och välutbildad personal, god tillgång på kapital samt en väl utbyggd infrastruktur. I u-länderna är förhållandena i allmänhet de motsatta. Där har man gott om arbetskraft men dåligt med utbildad arbetskraft, ont om kapital och dåligt utbyggd infrastruktur. Det gäller att skapa en modern, effektiv teknik som är anpassad till u-ländernas förutsättningar. Men eftersom det är i den rika världen som huvuddelen av världens teknisk-vetenskapliga utvecklingspotential finns får vi inte undandra oss vårt ansvar för att utveckla tekniken. Och det är just tanken bakom det förslag på ett institut för u-landsanpassad teknologi som förs fram i motionen. Utskottet vill inte tillstyrka förslaget, och jag tänker inte framställa något yrkande här. Men jag har anledning att i anknytning till vad som anförs i det särskilda yttrandet från centerpartiet återkomma i den här frågan framöver. Herr talman! Jag vill dessutom, så här i biståndsdebattens sista minuter, rikta uppmärksamheten litet grand mot vårt eget land. Vi har nu i timmar debatterat bistånd och utveckling och vad som behöver göras i u-länderna för att råda bot på u-landsproblemen. Men jag tycker att det kanske finns anledning att ställa frågan: Vad innebär egentligen den internationella solidariteten för oss i vår egen vardag? Vad bör den internationella solidariteten innebära för oss? Det är nämligen så att det mönster av produktion och konsumtion som vi har byggt upp och som är grundvalen för vårt samhälles sätt att fungera i dag bygger på att vi — den rika minoriteten av världens befolkning — disponerar huvuddelen av jordens resurser, både ändliga och förnyelsebara. Jordens tillgångar är inte oändliga. De lagrade råvarorna finns bara i begränsade mängder. De lärde tvistar om när den ena eller den andra råvaran tar slut. Jag skall inte ge mig in i den debatten. Den rika delen av jordens befolkning exploaterar i snabbt ökande takt de lagrade råvarutillgångarna, och detta är självfallet inte förenligt med internationell solidaritet. Det är inte heller förenligt med kravet på att också de fattiga folken skall kunna få sin del av jordens resurser. Om vi avser — och det gör vi ju i många fall — att fortsätta utvecklingen som hittills, ja, då innebär det t.ex. att vi ökar vår förbrukning av järn och bly med i stort sett 2 26 per år. Det innebär att om 100 år kommer vi att förbruka 8 gånger så mycket av de metallerna jämfört med i dag. Det innebär att vår förbrukning av metaller som krom, kvicksilver, mangan, nickel, silver och zink ökar med 3 96 perår. Det innebär att om 100 år kommer vi att förbruka 16 gånger så mycket av de metallerna jämfört med i dag. Det innebär att vår förbrukning av andra metaller, såsom guld, kol, koppar osv., ökar med 4—5 96 perår. Det innebär att om 100 år kommer vi att förbruka 50 gånger så mycket av sådana metaller jämfört med i dag. Om vi menar allvar med att u-länderna skall nå upp till en rimlig levnadsstandard, helst jämförbar med vår egen, ja, då skulle vi behöva öka de här siffrorna 10 gånger, kanske ännu mera. Man behöver inte vara något matematiskt snille och inte heller någon domedagsprofet för att kunna inse att vår snabbt ökande förbrukning av begränsade råvarureserver inte kan förenas med kravet på internationell solidaritet. Om vi menar allvar med den internationella solidariteten måste det också påverka vårt sätt att utnyttja vår egen produktion och vår egen konsumtion. Vi kan ta ett annat exempel på livsmedelsområdet. Vi vet att miljontals människor svälter i dag. Det krävs stora insatser för att öka fruktbarheten i u-länderna, för att öka deras förmåga att producera mera livsmedel. Men vi vet också av bister erfarenhet att det inte är möjligt att gå fort fram, för då slår naturen tillbaka. Men samtidigt har jorden en förmåga att producera livsmedel åt oss alla. Det är bara det att ungefär 60 926 av den odlingsbara jorden i världen finns i de rika länderna. Fyra femtedelar av all spannmål som produceras på den jorden går till djurfoder. Bara en femtedel av näringsvärdet i den spannmålen kommer människor till godo. Dessutom använder vi en stor del av u-ländernas jordbruksareal för att producera protein till våra djur, för att producera vårt kakao, kaffe, socker och allt vad det nu kan vara. Det här är någonting som vi bör ha i minnet när vi diskuterar möjligheterna att klara försörjningen för den befolkningsmajoritet som bor i u-länderna. Herr talman! U-landsdebatten får inte bara handla om hur vi skall utforma vårt bistånd och om vilka åtgärder som krävs i u-länderna för att världens försörjningsproblem skall kunna klaras. Den internationella solidariteten måste också handla om hur vi anpassar vårt eget livsmönster efter kravet på rättvisa i världen. Det är kanske en svårare debatt att föra, eftersom den griper in i vår egen vardag. Men om vi menar allvar, om vi är ärliga, när vi talar om rättvisa på jorden, då måste vi också vara beredda på att föra den debatten.

Herr talman! När vi i år skall ta ställning till regeringens förslag om vårt internationella utvecklingssamarbete, är det motiverat att uppmärksamma att det är det internationella barnåret. Vi skall då särskilt aktualisera barnen och deras behov. Varje sekund föds fyra barn, och per dygn blir det 345 000. Hur går det då för alla dessa barn? Ja, det beror helt och hållet på var de råkar bli födda. Föds de i de rika länderna vet vi att de som regel går ett lekamligt rikt och lyckligt liv till mötes. Föds de i ett u-land vet vi att de flesta däremot går ett liv i nöd och umbäranden till mötes. Många av dessa kommer inte att nå mogen ålder. Varje år dör 16 miljoner barn i u-länderna innan de fyllt fem år, och inte ens hälften av barnen får uppleva sin femtonårsdag. 200 miljoner lider av svår undernäring, och 500 miljoner hotas av näringsbrist. Detta är skrämmande siffror. Det är kanske inte så mycket vårt lilla land kan göra — men vad vi kan göra, det måste vi göra. Vi måste vara med och arbeta för en utjämning mellan de fattiga och de rika länderna i vår värld. Regeringen föreslår en 13-procentig ökning av vårt anslag till internationellt utvecklingssamarbete, vilket är glädjande med hänsyn till vårt eget ansträngda läge. Jag hade tillsammans med fyra kolleger här i riksdagen, av vilka Georg Åberg som talade här tidigare var en, möjlighet att i höstas göra en studieresa till några länder i Centralafrika, och med anledning av dessa erfarenheter vill jag något kommentera de anslag som är upptagna under punkten 4.7 i utskottets betänkande och som gäller stöd till enskilda organisationers biståndsverksamhet. Regeringen föreslår, som vi redan hört, en uppräkning med 20 milj.kr. från 90 till 110 milj.kr. Ytterligare medel har också ställts i utsikt till välmotiverade ansökningar som i första hand avser kvinnoorganisationer i u-länderna. Detta tror jag är en riktig satsning. Det glädjande var att vi it.ex. Zaire såg att kvinnorna gör värdefulla insatser på bl.a. det sociala området och då framför allt bland fängelsernas fångar. Allt bistånd till detta land går genom missionen, och här kan man verkligen konstatera hur väl dessa medel förvaltas. De används bl.a. till sjukhus som drivs och administreras av missionen med hjälp av biståndspengar och missionsmedel från Sverige. Dessa sjukhus har en mycket högre standard än de statliga sjukhusen, och de flesta patienterna önskar också plats på missionens sjukhus, vilket gör att de alltid är mer än fullbelagda. En annan viktig insats görs av det s.k. missionsflyget, som för många ute i de avlägsna byarna är den enda möjligheten att komma till sjukhusen för vård. Betydande planer finns för utbyggnad av sjukvården, och olika hälsoprojekt kommer att startas om medel kan erhållas för dessa projekt. Man kan fråga sig hur sjukvården och skolväsendet skulle ha sett ut i dag i många av u-länderna om inte missionen varit pionjärer på det här området. Vi bör inte heller glömma bort att i vårt eget land inom olika organisationer f. n. ca 200 milj.kr. årligen samlas in till u-landsbistånd. I anslutning till den här punkten tar utskottet upp en motion av migochde Nr 136 fyra andra som gjorde den här studieresan. I motionen föreslås att återan Onsdagen den vändbar medicin som samlas in av apoteken skall skänkas till u-ländernas 2 maj 1979 sjukvård. Vi kunde nämligen under vår studieresa konstatera att ået överallt rådde stor brist på medicin och att den som fanns var oerhört dyr. Många fler människor skulle kunna botas från sina sjukdomar om det fanns tillräckligt med medicin.

Herr talman! Gunnar Richardson har frågat mig om de senaste anvisningarna från skolöverstyrelsen rörande centrala prov i gymnasieskolan skall vara uttryck för en ny, mindre restriktiv ordning i fråga om möjligheten att utbyta centrala prov mot ”egna” av läraren utarbetade prov och om jag i så fall anser att detta är en riktig utveckling. Syftet med de centrala proven är att åstadkomma en så rättvis bedömning av elevernas prestationer som möjligt, vilket självfallet bör ligga i både lärares och elevers intresse. Rättvisekravet får särskild betydelse när det gäller betygens funktion för intagning till spärrad utbildning. Mot denna bakgrund har de centrala proven enligt min mening med nuvarande betygssystem en viktig uppgift att fylla såsom ett värdefullt hjälpmedel vid betygsättningen. Enligt vad jag inhämtat delas denna uppfattning också av SÖ. Lydelsen i överstyrelsens senast utfärdade anvisningar skall, enligt vad SÖ uppgett, inte tolkas så att det nu finns större möjlighet för lärare att sätta in egna prov. Fortfarande skall gälla att särskilda skäl fordras för att läraren skall få använda eget prov samt att anmälan om provet skall göras till SÖ. Jag utgår från att SÖ kommer att förtydliga sina anvisningar så att detta klart framgår.
Herr talman! Jag ber att få tacka skolministern för svaret på min fråga. Det är ett svar som bör undanröja varje oklarhet beträffande tillämpningen av bestämmelserna om de centrala proven i gymnasieskolan. Jag skall inte — även om det kunde vara frestande — ge mig in på några spekulationer om de nya anvisningar som SÖ utfärdade hösten 1978 eller om den omprövning som man nu uppenbarligen gjort. Det må vara nog att konstatera att förfarandet är ganska anmärkningsvärt. Det väsentliga är i stället att notera att skolöverstyrelsen nu förklarat att samma regler som gällt tidigare även skall gälla i fortsättningen, dvs. att särskilda skäl skall föreligga för att en lärare skall kunna byta ut det centrala provet mot ett som han eller hon själv satt ihop och att anmälan om detta skall göras till skolöverstyrelsen. Det är vidare värdefullt att SÖ kommer att förtydliga anvisningarna så att något tvivel inte längre skall behöva råda. Den oklarhet som rått har varit besvärande och har försvårat hanterandet av de här frågorna. Jag vill i likhet med fru Rodhe stryka under, att syftet med de centrala proven är att åstadkomma så rättvisa betyg som möjligt, vilket bör vara ett klart elevintresse. Med ett grupprelaterat betygssystem är det alldeles nödvändigt med något slags rikslikare. Men det innebär ingalunda att det skall behöva vara någon större dramatik eller nervpress med de centrala proven än med de andra proven. Man må vidare ha vilken inställning som helst till förekomsten av betyg och till betygssystemets utformning, men så länge vi har betyg måste vi se till att de fungerar på ett tillfredsställande sätt — inte minst elementära rättviseoch rättssäkerhetskrav gör detta nödvändigt. Och den uppgiften åvilar i sista hand det ansvariga ämbetsverket. Om man från skolöverstyrelsens sida vill få ändringar till stånd får man självfallet aktualisera det i vanlig ordning. Det finns en annan företeelse som har direkt samband med den här frågan, nämligen de bojkotter mot de centrala proven som på sina håll förekommit från elevernas sida. Det är enligt min mening en olycklig sak som försvårar lärarnas möjligheter att bedöma klassens nivå och därmed sätta rättvisa betyg. SÖ:s möjligheter att åstadkomma en normering av provinstrumentet försvåras också. Sådana aktioner undanrycker i hög grad förutsättningarna för en likformig betygsättning inom landet. De centrala proven ingår ju dessutom i flertalet fall i de obligatoriska skriftliga proven, vilket man ofta glömmer bort. En lärare har i brev berättat om den besvikelse han kände, då de flesta av hans elever bojkottade det centrala provet, trots att han gjorde allt för att tala dem till rätta. Det var inte heller fråga om några småbarn utan, som han skriver, 19—-20-åringar, kapabla att välja representanter till Sveriges riksdag, som utan vidare ansåg sig kunna ignorera skyldigheten att delta i ett obligatoriskt prov. Det vore intressant att få skolministerns kommentarer rörande sådana här bojkottaktioner.

Herr talman! Jag vill gärna understryka det Gunnar Richardson sade om betydelsen av de centrala proven som instrument för en rättvis betygsättning i det betygssystem som vi nu har. Mot den bakgrunden är det naturligtvis bekymmersamt med sådana elevaktioner som Gunnar Richardson pekade på, och jag har självfallet min uppmärksamhet riktad på dem. Det har förekommit rapporter i massmedia om dessa företeelser, och jag har också fått brev om dem. Jag vet också att skolöverstyrelsen har uppmärksammat problemet och avser att ställa samman en rapport om frånvaron från centrala prov. Skulle den rapporten ge vid handen att elevaktioner mot de centrala proven förekommer i större omfattning, så bör SÖ enligt min mening söka vägar för att motverka sådana handlingar från elevernas sida. Jag vill tillägga att det bör ligga i elevernas intresse att stödja sådana anordningar i skolan som är avsedda att utgöra underlag för en rättvis bedömning av dem. Det är därför angeläget att SÖ och eleverna om möjligt samråder med varandra i frågan.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att man inom SÖ nu har uppmärksamheten riktad på de här problemen och att man söker finna vägar för att lösa dem. Jag citerade nyss ur ett brev från en lärare som uttryckte sin besvikelse över sina elever som bojkottade de centrala proven. Han var dock allra mest besviken, säger han, över den ”maktlöshet och handfallenhet samt brist på vilja att ta itu med problemen” som ansvariga skolmyndigheter visat. Jag hoppas nu att han inte längre skall behöva vara besviken på SÖ. Men jag vill samtidigt framhålla att inför det här problemet måste alla berörda — lärare, skolledare och lokala skolmyndigheter — känna ett direkt ansvar. Och allra helst skulle man önska att eleverna själva och deras organisationer visade prov på ett större ansvar. Till sist vill jag ge SÖ ett litet tips, och jag kräver inte någon kommentar till detta från skolministerns sida. Metoden att på slutbetyget notera att vederbörande elev inte deltagit i det centrala provet är nog inte möjlig att återinföra, men varför inte gå den motsatta och mer positiva vägen och notera vilka centrala prov som en elev verkligen genomgått? Det kan väl inte vara så farligt. Förr fanns ju t.o.m. betygen på studentskrivningarna angivna i slutbetyget.

Herr talman! Martin Olsson har frågat mig vilka motiv regeringen hade för sitt beslut att avskaffa föräldrarnas besvärsrätt gällande beslut om bl.a. indragning av skolenhet. Han har vidare frågat mig om jag anser att nämnda ändring av skolförordningen överensstämmer med kraven på närdemokrati och strävandena att ge människor möjligheter att påverka sin situation. Ansvaret för den lokala skolplaneringen åvilar i första hand kommunen. Detta är naturligt med hänsyn till att man endast på det lokala planet har den överblick och den kännedom om förhållandena inom kommunen som krävs för beslut om bl.a. skolindelning. Ett lokalt ansvar skapar också goda förutsättningar för att alla berörda grupper skall få komma till tals. Detta har också varit en princip som legat till grund för riksdagens beslut om SIA och den friare resursanvändning som det nya statsbidragssystemet innebär. Skolstyrelsen skall bl.a. besluta om indelning av en kommuns grundskola i skolenheter. Om särskilda skäl föreligger kan ett sådant beslut ändras av länsskolnämnden. Nämndens beslut kan överklagas av skolstyrelsen. Beslut om indelning i skolenheter är kopplat till länsskolnämndens beslut om tilldelning av statsbidrag i form av basresurser. Enligt av bl.a. regeringsrätten fastlagd praxis har endast sökanden, dvs. i detta fall skolstyrelsen, rätt att överklaga beslut om statsbidrag. Rätt för föräldrar att överklaga länsskolnämndens beslut om skolenheter skulle i praktiken även innebära rätt för dem att överklaga statsbidragsbeslutet. Detta skulle, som jag nämnde, strida mot förvaltningsrättslig praxis. Det är denna principiella ståndpunkt som motiverat den förändring av skolförordningen som berörs i frågan. Till detta vill jag säga att jag har stor förståelse för att många föräldrar blir starkt engagerade när fråga uppkommer att dra in en skolenhet och vill ha möjlighet att påverka beslutet. Enligt anvisningar som har utfärdats av skolöverstyrelsen skall alternativa lösningar ha diskuterats innan beslut fattas som innebär att skolenhet dras in. Det åligger vidare skolstyrelse att i god tid före en planerad indragning ge föräldrarna information härom liksom om bakomliggande motiv. Föräldrarna bör likaså beredas god tid att tänka igenom den planerade indragningen före ytterligare överläggning härom med skolstyrelsen. Enligt min mening finns det dock anledning att förstärka föräldrarnas möjligheter att påverka den lokala skolplaneringen. Inom utbildningsdepartementet bereds f. n. ett förslag om s.k. skolnämnder, i vilka bl.a. föräldrarna skall vara representerade. Jag har för avsikt att i det sammanhanget ta upp denna fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Rodhe för svaret på min fråga. Bevarandet av en skola i en bygd kan vara av största betydelse för denna bygds framtid. Det är därför naturligt att elevernas föräldrar och även andra som bor inom området i många fall gör stora insatser för att hindra nedläggning av sin skola. Hittills har föräldrarna enligt praxis haft rätt att hos regeringen besvära sig över skolstyrelses och länsskolnämnds beslut om nedläggning av skola. Denna rätt avskaffade dock regeringen i höstas. Under 1970-talet har människors möjligheter till insyn, inflytande och medbestämmande i stor utsträckning ökats. Jag kan erinra om MBL och andra lagar, som skall ge de anställda ökade rättigheter. Även på skolområdet synes avsikterna ha varit att öka anställdas, elevers och föräldrars inflytande. Mot bakgrund av strävandena under detta årtionde är regeringens beslut att avskaffa föräldrarnas besvärsrätt vid beslut om skolindragning mycket anmärkningsvärt. Statsrådet har i sitt svar redovisat de formella skälen till att avskaffa besvärsrätten. Men det får ju inte vara så, att formella orsaker styr utvecklingen. I stället är det väl de strävanden partierna har fått väljarnas förtroende att arbeta för som skall vara vägledande, och lagar och bestämmelser får anpassas därefter. Folkpartiet har inför valen framfört kraven på närdemokrati. Jag finner att detta regeringsbeslut tyvärr verkar i motsatt riktning. De människor som nu har förlorat sin besvärsrätt — och jag känner ett fall ganska väl — upplever i stället att deras inflytande och deras möjlighet att få sin sak prövad har minskat, när det parti som har talat om just närdemokrati nu ensamt har regeringsmakten. Jag vill fråga statsrådet om statsrådet anser att det har varit en avsevärd nackdel att ha denna besvärsrätt och om det finns exempel härpå. Vidare vill jag fråga statsrådet om det inte borde övervägas att anpassa bestämmelserna så, att besvärsrätten kan återinföras. Jag vill erinra om att i ett fall som jag känner, det gäller Ånge kommun, upphävdes så sent som i september den dåvarande skolministern ett beslut av skolstyrelsen och länsskolnämnden om indragning av en skola, ett beslut som skolstyrelsen hade fattat med ordförandens utslagsröst. Just sådana exempel visar att det kan finnas behov av att elevernas föräldrar får sin sak prövad i högsta instans. Jag tror även det är väsentligt att ha en sådan besvärsrätt för att undvika obehagliga konflikter mellan skolmyndighet och föräldrar. Jag kan bara erinra om de skolstrejker som föräldrar ibland har tillgripit. Det är säkert av värde att människor vet att de kan få sin sak prövad på allra högsta nivå —eller gå till kungs, som det hette förr.

Herr talman! Låt mig börja med en liten kommentar till det konkreta fall i Ånge kommun som Martin Olsson berörde och som jag också är informerad om — även om jag inte har samma närhet till det. Det beslut som fattades i höstas av min företrädare var tidsbegränsat, och det gällde möjligheten att fortsätta arbetet inom den skolenhet som det var fråga om, under det nu pågående läsåret. Anledningen till förlängningen var att man bedömde det som att föräldrarna inte hade fått tillräcklig information och att inte det samråd hade ägt rum som hade förutsatts. Därvidlag är situationen annorlunda nu, och det är länsskolnämnden som har att fatta det slutgiltiga beslutet efter skolstyrelsens förslag. Den överklagningsrätt som har förekommit tidigare gällde framför allt klassanordningarna. Vi har nu den nya statsbidragskungörelsen, och det är därför situationen har blivit en annan. Det beslut som togs i höstas — som kan uppfattas som en inskränkning i föräldrarnas överklagningsrätt — sammanhänger i själva verket med den nya statsbidragskungörelsen, som jag också påpekade tidigare. Jag har naturligtvis — som jag också sade i mitt svar — en mycket stark känsla för sambandet med närdemokratin, men jag menar att den framför allt betyder att skolstyrelse och föräldrar lokalt måste komma överens, och det är lokalt närdemokratin framför allt skall bevakas. Skulle det finnas några praktiska möjligheter att förstärka föräldrarnas rätt kommer vi, som jag sade, att ta upp det i samband med framläggande av förslag om skolnämnder.
Herr talman! Jag tänkte inte ta upp någon längre diskussion om det fall som jag något känner till och nämnde tidigare — jag ville bara ta det som exempel på att den besvärsrätt föräldrarna hade fram till i höstas fyllde en uppgift. I det fall jag har relaterat fann nämligen regeringen anledning att upphäva det beslut som skolstyrelse och länsskolnämnd hade fattat. Mot den bakgrunden finner jag det föga tillfredsställande att man en och en halv månad senare berövar föräldrarna besvärsrätten. Jag hade delat upp min fråga i två delar. Den första gällde motivet, den andra närdemokratin etc. Det är mycket viktigt att partierna arbetar efter de principer som vi går till val på — det är viktigt för att vi politiker skall få behålla människors tilltro till oss. Inför förra valet kunde vi på folkpartiets affischer läsa slogan I folkpartiets Sverige lyssnar man också på miljögrupper och byalag. Texten fortsatte med påpekandet att folkpartiet hade föreslagit att exempelvis konsumentoch miljögrupper skulle få rätt att överklaga myndighetsbeslut. Samma människor som i september 1976 läste det, upplevde i oktober 1978 att en folkpartistisk skolminister hade berövat människorna just den besvärsrätt över myndighets beslut som i en del fall har haft mycket stor betydelse och också skulle kunna ha det i framtiden. Ett sådant beslut ökar inte människornas tilltro till oss politiker och till att vi i praktisk handling arbetar efter samma principer som vi går fram med i valen.

Herr talman! Man kan visserligen lägga in olika betydelser i parollerna, men jag tror att det är svårt att förklara för människorna att närdemokratin ökar, om en besvärsrätt som i praktiken åtminstone har kunnat medverka till att uppskjuta beslut om indragning avskaffas. Sjävfallet känner de lokala skolstyrelserna och länsskolnämnden till de lokala förhållandena, men det faktum att det finns exempel på att regeringen har funnit anledning att ändra beslut om indragning visar, att det ändå kan finnas motiv för en möjlighet till granskning av de lokalt fattade besluten. Vad sedan beträffar den av mig citerade parollen om att folkpartiet arbetar inte bara för närdemokrati utan också för att olika grupper skall få rätt att överklaga myndighetsbeslut vill jag säga, att man kan se föräldrarna som kämpar för att behålla sin skola ungefär på samma sätt som ett byalag. Jag hoppas att statsrådet vid närmare eftertanke ändå försöker finna formella möjligheter att återinföra den besvärsrätt som föräldrarna enligt praxis sedan lång tid har haft.
Herr talman! Den formulering om byalag och miljögrupper som Martin Olsson tar upp gäller framför allt möjligheten att besvära sig och göra sitt inflytande gällande inom kommunen. Att låta regeringen ta hand om alla dessa frågor skulle vara svårhanterligt och knappast förenligt med närdemokrati. Jag har svårt att förstå att det skall vara mera närdemokratiskt att regeringen fattar beslut än att de kommunala skolstyrelserna och länsskolnämnden får det egentliga ansvaret.
Herr talman! Vad jag citerade gällde rätt att överklaga myndighetsbeslut, och prövningen av ett sådant måste självfallet ske på en högre nivå än inom kommunen. Det kan vidare vara starkt delade meningar i en kommun. Det kan — som i det fall jag nämnde — med ytterst knapp majoritet fattas beslut av synnerligen stor betydelse för en bygds utveckling. Ingen kan väl helt bortse från betydelsen av att beslut som träffas av kommunala organ och av organ på länsnivå, i detta fall länsskolnämnd, kan överklagas och därmed bli föremål för den ytterligare prövning som tidigare har visat sig vara befogad. Jag har svårt att förstå varför inte den rätten skulle vara lika befogad efter oktober 1978 som den var före denna tidpunkt.

Herr talman! Bo Lundgren har frågat mig när regeringen avser att fatta beslut i fråga om anordnandet av särskild samordnad gymnasieskola i Simrishamn. Skolöverstyrelsen har i skrivelse den 28 februari 1979 redovisat en utvärdering av den hittills bedrivna verksamheten med SSG. Regeringen har för avsikt att förelägga riksdagen förslag med anledning av nämnda utvärdering. I det sammanhanget kommer även frågan om anordnandet av gymnasieskola i Simrishamn att behandlas.

Herr talman! Jag vill säga att regeringen inte har haft mer än drygt en månad på sig för att utifrån skolöverstyrelsens utvärdering arbeta fram ett förslag till riksdagen om den fortsatta verksamheten med SSG. Även om skolöverstyrelsens inställning här är positiv — och det finns väl allmänt sett, antar jag, anledning att se positivt på denna nya arbetsform — så är det ju desto angelägnare att ett förslag till riksdagen är väl genomarbetat. Det är också angeläget att inte ta ställning till enskilda aktuella fall, hur brännande de än kan förefalla — och säkert är — på det lokala planet, innan man har helhetsbilden klar. Vi arbetar så snabbt vi någonsin kan med detta. Jag kan dock inte för dagen säga exakt när vi skall lägga fram frågan och än mindre kan jag tyvärr ge något förhandsbesked om bedömningen av Simrishamnsfrågan — det är ju många olika synpunkter och intressen som där måste vägas in.

Herr talman! Lars Werner har frågat mig om den svenska regeringen är beredd att snabbt besluta ge Jugoslavien katastrofhjälp. Vid en jordbävningskatastrof av det slag som inträffade i Jugoslavien är Röda korset den vanligaste kanalen för svenskt statligt stöd tili den drabbade befolkningen. Röda korsligan i Genéve har en ständig beredskap för snabb hjälp med tält, filtar, kläder, livsmedel, medicin, m.m. Det svenska Röda korset står för en betydande del av denna beredskap och får regelbundet stöd från SIDA för denna verksamhet. Regeringen och SIDA har alltsedan jordbävningen i Jugoslavien hållit daglig kontakt med bl.a. Röda korset och FN:s katastrofkoordinator i Genéve, UNDRO. Vi har därvid förklarat oss beredda att bistå med katastrofhjälp. De som har ansvaret för den internationella samordningen av katastrofhjälpen har dock gjort bedömningen att de omedelbara medelsbehoven redan är täckta. Vi står dock fortfarande beredda att skyndsamt och positivt behandla en framställning från Röda korset om bidrag till ytterligare insatser för de drabbade människorna.

Herr talman! Tore Nilsson har — med hänvisning till uppgifter om att självmorden bland barn ökar — frågat mig om regeringen är beredd att ompröva socialoch skolpolitiken. Jag vill inledningsvis peka på att de uppgifter om en kraftig ökning av antalet självmord bland barn i Sverige som Tore Nilsson redovisar i sin fråga är felaktiga. Antalet självmord bland barn i åldern 5—-14 år har inte ökat från 0,5 till 13,5 per 100 000 födslar, utan från 0,5 år 1971 till 0,7 år 1976. Oavsett detta är det naturligtvis särskilt allvarligt när mycket unga människor inte orkar med de svårigheter som de möter. Ofta är dessa svårigheter en följd av kriser i familjen eller hos den enskilde som vi inte helt känner orsakerna till. Den snabba förändringen av vårt samhälle har för de allra flesta människor medfört förbättringar i materiellt avseende. Samtidigt är det uppenbart att samhällsutvecklingen delvis har ökat avståndet mellan människor. Många har blivit kulturellt och socialt isolerade i vårt moderna samhälle. Människor tar inte de initiativ till att hjälpa och stödja varandra som skulle behövas. Att ta reda på orsakerna till detta är en angelägen forskningsuppgift, så att vi kan ta hänsyn härtill i vår samhällsplanering. Ett grundläggande syfte med socialpolitiken är att vara ett stöd för svaga och utsatta grupper. Detta är också en målsättning för skolan. I det avseendet finns ingen anledning att ompröva socialeller skolpolitiken. Men inget trygghetssystem är fullkomligt. Förbättringar kan göras. I den bemärkelsen sker en ständig omprövning av bl.a. socialoch skolpolitiken. Regeringen har under vintern och våren lagt fram en rad förslag till förbättringar inom bl.a. det familjepolitiska området. Förslagen om en allmän föräldrautbildning och om förbättringar av föräldraförsäkringen syftar i hög grad till att öka kunskaperna om barn och till ökad samvaro mellan barn och föräldrar. Nyligen har regeringen också lagt fram en proposition om läroplan för grundskolan m.m. Den är ett led i den förändring av skolan och dess arbetsmiljö som riksdagen våren 1976 fattade beslut om. De i läroplanspropositionen föreslagna åtgärderna gäller inte minst de grupper av elever som på ett eller annat sätt är mest utsatta för påfrestningar.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Det är ju ett vackert aktstycke och det är väl korrekt, men det är enligt min mening inte svar på vad jag frågade om. Socialministern säger att vi inte känner till orsakerna, att vi måste forska. Bakom min fråga ligger också en lång rad uppgifter som jag har fått och som jag har massor med klipp om. Jag kan ta ett exempel som är ganska färskt. En läkarkongress har påvisat att vart femte daghemsbarn — alltså 20 96 — har svåra psykiska störningar. Om jag nu skall tala riktigt rakt på sak, så vill jag säga följande. Vi är överens om att varje barn har föräldrar. Det bör vara ett mål för politiken att alla barn också skall ha föräldrar när de växer upp. De skall ha en mor — helst en mor. De skall ha ett hem — och helst ert hem, inte ett daghem och ett natthem, för det är oerhört riskabelt. Det måste finnas daghem, det är sant. Men i princip skall barnen ha samma hem dag och natt. När barnen sedan går till skolan, så skall de gå hemifrån till skolan, och när skolan är slut skall de kunna gå hem. Principen skall alltså vara att det finns ett hem. Vi har ett barnens år proklamerat, men aldrig har världen varit så ovänlig mot barnen som nu — och kanske inget land har varit så ovänligt mot barnen som Sverige. Det vi kallar för barnomsorg är egentligen camouflage för vuxenegoism. Det är en hård värld utan kärlek. Man frågade en psykolog, som väl känner till barn med anledning av de uppgifter som socialministern säger är felaktiga — om de många självmorden. Jag hörde i radio hennes svar: Barnen behöver kärlek. Vi ger för litet kärlek åt barnen. Gabriel Romanus håller ju med om detta. Men hur skall det vara möjligt att ge kärlek åt barnen om barnen inte har mor och hem? Det är naturligtvis omöjligt att nå så långt att 100 96 av barnen har mor och hem, men politiken borde ju syfta därtill. Ge varje barn vad det behöver härvidlag — upp till tolvårsåldern i princip ett hem där en förälder finns, och helst en mor! Det är ändå så att sedan mänsklighetens barndom, sedan urminnes tider, har det varit idealiskt om vi kunnat få ha en mor åt barnen. När det gäller dödsorsaken har det sagts att det kan vara felaktiga siffror man kom fram till. Men man har också pekat på att det är en bristfällig redovisning av dödsorsaken. Ofta kan man misstänka att det ligger självmord även bakom sådant som redovisas på annat sätt. Hur som helst är det för mig en oerhört skrämmande utveckling. Jag vill vädja till Gabriel Romanus och regeringen att tänka efter om det inte går att i stället försöka hjälpa människor så att de kan vara hemma och ta hand om barnen i större utsträckning samt se till att barnen, när de kommer från skolan, har ett hem att gå till, liksom vi själva hade en gång — det som visat sig vara så bra för oss.
Herr talman! Jag vill understryka, även om inte Tore Nilsson sade det, att det är positivt att de här uppgifterna var felaktiga. Det skulle vara hemskt om antalet självmord bland barn hade ökat så mycket som enligt de uppgifter Tore Nilsson byggde sin fråga på. Jag tror över huvud taget inte att man kan grunda ett allmänt krav på omprövning av socialpolitiken på de här dödsfallen bland barn. Hur tragiska de än är, så handlar det om mindre än tio barn på ett år i hela Sverige, och att av det dra några allmänna slutsatser om skolpolitik eller socialpolitik går naturligtvis inte. Jag tror också att man skall vara försiktig med uppgifter av typen att 20 926 av alla barn som är på daghem har psykiska störningar och sådant. Här fordras mycket mera forskning, innan man kan uttala sig med säkerhet om hur stor andel av barnen som har psykiska problem och vad de består i. Det finns inget underlag för att säga — jag är angelägen om att betona det — att barn skulle få ökade psykiska problem eller störningar eller anpassningssvårigheter av att vistas på daghem. Det är verkligen häpnadsväckande om man uttrycker sig så som Tore Nilsson gjorde nu, om jag inte hörde fel, att det skulle råda någon motsatsställning mellan att barn har ett hem och att de är på daghem, eller att det skulle vara någon motsättning mellan att ge barnen kärlek och att ha dem på daghem. Jag tror att de tusentals föräldrar som har sina barn på daghem, och som finner att det är en bra miljö för barnen, skulle bli upprörda, om de hörde Tore Nilssons inlägg här i dag.
Herr talman! Vi har tydligen inte samma känsla inför det som sker och det som rapporteras. När jag ser framför mig att daghemsbarnen har det särskilt svårt, så är det ju inte något som är hämtat från vilken källa som helst, utan det är hämtat från psykologer vid barnkliniken på Huddinge sjukhus t.ex., och det har kommit fram vid en läkarkongress. Men dessutom vet Gabriel Romanus lika bra som jag att vi i åratal har fått rapporter från olika delar av världen och även från vårt land som visar att det är bra för små barn att ha så få personer som möjligt omkring sig under de tidigaste åren. Att det skall vara nödvändigt att upprepa det tycker jag är häpnadsväckande. När det gäller detta med självmorden vill jag än en gång framhålla att jag kan gå med på att det kan vara något fel när det står att frekvensen är 17 gånger större. Men det var också en mycket kort period. Det är alldeles klart att tendensen är att det sker en ökning, och enligt vad jag har inhämtat finns det en mängd fall där man inte riktigt kan avgöra vad som har hänt. Dessutom är det klart att även om man tar hänsyn till att samhället i stort är svårare att leva i nu, så tror jag att barnens situation, barnens ställning och rubbningarna i deras beteende — det är många som går under mycket tidigt — haratt göra just med detta att ingenting är så bra som ett hem med en mor. Att några daghem måste finnas förstår jag, men strävan skall vara att de används bara i de fall då det är absolut oundgängligt. Man skall sikta mot det vanliga hemmet, det som de allra flesta av oss som nu är gamla växte upp i. I den riktningen skall man lägga om politiken.
Herr talman! Lyckligtvis kan man inte påstå att det finns en klar tendens till ökning av antalet självmord bland barn. Vad som har hänt är att från 1971 till 1976 har antalet självmord bland barn i åldern 5-14 år i Sverige ökat från sex stycken per år till åtta stycken per år. Siffrorna är inte sådana, att man kan hävda att det är fråga om en tendens. Att det är svårt att registrera självmord är ingen nyhet — det har alltid varit svårt både i Sverige och i andra länder. Det finns så många olika orsaker till självmord, och det är så laddat detta med självmord, att man ofta försöker ge ett dödsfall en annan tolkning. Men här finns inte underlag för de uttalanden som Tore Nilsson gör. Jag vill understryka att det inte finns något som helst tecken på att daghemmen skulle förorsaka psykiska problem eller anpassningssvårigheter. Att det finns barn på daghem som har svårigheter har helt andra orsaker. När man har kö till daghemmet tar man i första hand emot de barn som är i störst behov av en plats, beroende på familjesituationen eller något annat. Men att daghemmen i sig själva skulle ha någon skadlig inverkan på barnen är inte styrkt. Det finns inget vetenskapligt belägg för det. Det är viktigt att det görs klart för de många föräldrar som har sina barn på daghem i Sverige.
Herr talman! Jag vill inte ha uttryckt det så att daghemmen i och för sig skulle vara dåliga, felskötta eller skadliga. Det är detta att barnen skall behöva vistas i olika miljöer som jag vänder mig mot. Det finns barn som passar för det och tydligen känner sig hemma, men det finns också oerhört många barn som inte har den läggningen, den grundkonstitutionen. Det är inte daghemmen som det är fel på i och för sig utan det förhållandet att vi måste ha sådana hem. När det finns så många fina bostäder och hem i Sverige är det beklagligt att det inte går att ordna så, att det t.ex. under de tio-tolv första åren i ett barns liv är möjligt för de allra flesta att få vistas i ert hem. Det finns ensamstående föräldrar, det kan gälla även två föräldrar, som måste ha sina barn på daghem, men strävan i politiken måste vara att minska behoven av platser av det slaget. Det är det som jag menar, när jag talar om att daghemsbarnen har svårigheter. Dessutom vill jag säga till Gabriel Romanus att han stöder sig på vissa uppgifter men att jag har massor av artiklar som visar just detta, att det är växlingen från vårdare till vårdare och osäkerheten och otryggheten som då förstoras som är anledningen till barnens svårigheter. Detta är inte någon kritik av svenska daghem — det är kritik av ett system som vi har och som jag och många andra inte tror på. Jag tror att de allra flesta föräldrar håller på att inse att det vore lyckligt, om vi kunde få ett Sverige där de kunde ta hand om sina barn och i största utsträckning sköta dem själva.
Herr talman! Jag är angelägen att betona, att de sifferuppgifter som jag har lämnat är hämtade ur Sveriges officiella statistik. Den felaktiga uppgift som Tore Nilsson nämner i sin fråga grundar sig på ett missförstånd och härstammar från en expert på WHO:s regionalkontor i Köpenhamn, som var på ett möte i Oslo och råkade lämna en felaktig uppgift, vilket man från WHO nu har rättat till. Det är inte fråga om olika uppgifter, utan det är numera fråga om samstämmiga uppgifter. Sedan vill jag notera att Tore Nilsson i sitt senaste inlägg sade, att han inte anser att daghem är skadliga. Det får vara behållningen av den här diskussionen för min del.
Herr talman! Det vore orimligt att påstå att daghemmen i sig själva är skadliga. Det vore ett angrepp på dem som sköter daghemmen. Jag menar emellertid att det bästa vore att hemmet, den egna familjens hem, vore både dagoch natthem. Men Gabriel Romanus medger ju i svaret — i det skrivna aktstycke som jag har framför mig här — att antalet självmord bland barn har ökat. Vad vi borde syfta till är väl att försöka få en skola, en utbildning och ett samhälle som ger oss goda och kärleksfulla föräldrar och att sedan ge dem möjlighet att ta hand om sina barn. Ingen kan vara bättre än mor eller far för ett litet barn. Det tror jag att vi innerst inne är överens om.

Herr talman! I konstitutionsutskottets betänkande 1978/79:31 behandlas min motion 2488 angående vissa missförhållanden som upptäcktes i valrörelsen 1976. En föreståndare vid en vårdinrättning tog hand om alla röstkort och låste in dem, vilket hindrade gästernas eget val av röstningsmetod. De kunde t.ex. inte själva eller med någon anhörigs hjälp poströsta före valdagen. I motionen förmodas att särskilda anvisningar kanske erfordras för att röstkorten liksom annan post skall komma intagna på vårdinrättningar till handa. Utskottet klargör att särskilda anvisningar inte är nödvändiga, utan nuvarande lagstiftning är till fyllest. Jag är mycket tacksam för utskottets skrivning. Motionen besvaras på s. 11 med bl.a. följande: ”Det torde inte vara ovanligt att de som bor på ålderdomshem utnyttjar möjligheten att poströsta på en vanlig postanstalt i stället för på en sådan postanstalt som inrättats tillfälligt på ålderdomshemmet. Utskottet vill mot den bakgrunden understryka det angelägna i att väljarna på vårdinrättningar, i likhet med alla andra väljare, får tillgång till sina röstkort i sådan tid att deras möjligheter att själva välja sin röstningsmetod inte på något sätt inskränks. Det är enligt utskottets mening självklart att en så viktig försändelse som röstkortet måste nå väljare på vårdinrättningar. Att se till att postutdelningen på en vårdinrättning uppfyller detta krav är en uppgift för inrättningens huvudman.” Herr talman! Även om föreståndaren i det angivna fallet handlat i god tro eller välvilja så upplevdes händelsen mycket negativt av gästerna. De kände sig omyndigförklarade, och då särskilt de som hade kurage att fråga efter röstkorten men inte fick dem. Huvudmannen måste ingripa innan så skedde. Det inträffade upplevdes som ett eko från det gamla förmyndarsamhällets inställning till gamla och sjuka. Det är viktigt att utskottet har klargjort att något sådant inte får ske. Därmed har jag uppnått syftet med motionen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det statliga finansiella stödet till företag utgår numera i ett stort antal olika former. Stödet kan ges som direkt bidrag, avskrivningslån, lån med räntesubvention och/eller med villkorlig återbetalningsskyldighet. Stödet kan vidare utgå i form av lån på konventionella villkor samt som lånegarantier av olika slag. Dessa stödformer har stegvis byggts ut för att stimulera företagen till åtgärder som i sig medverkar till att uppnå av samhället formulerade mål, bl.a. då det gäller att trygga sysselsättningen och upprätthålla kontinuiteten i företagens investeringar. Vi har i dag en mycket rik flora av olika stödformer, samtidigt som det är många olika myndigheter som administrerar stödet. Detta har inneburit att det är svårt för såväl företagen som myndigheterna att hålla reda på alla dessa olika stödformer. Att kartlägga alla de stödformer som vi har i dag är också besvärligt. Översiktligt kan man räkna med att industriföretag f.n. kan erhålla stöd enligt ett hundratal preciserade regelsystem. Man erbjuds stöd för arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska ändamål, och även då det gäller miljö, energi, forskning och utveckling har det införts ett betydande antal stödformer. Redan i fjol behandlades ett motsvarande motionsyrkande som vi nu har om förenkling av formerna för det statliga stödet till företagen. Detta avslogs då av riksdagen, bl.a. med hänvisning till att denna fråga borde prövas av sysselsättningsutredningen som då arbetade. I motionen 1978/79:1701 har vi upprepat kravet på att man bör se över formerna för det statliga stödet till företagen. Utskottsmajoriteten säger sig dela vår uppfattning då det gäller att förenkla dessa ting. Men man vill inte göra något uttalande från riksdagens sida i detta avseende. Vi reservanter tycker att detta är litet märkligt, eftersom det nu gått ytterligare ett år och eftersom stödformerna under den tiden inte på något sätt blivit enklare. Dessutom lägger sysselsättningsutredningen just i dag fram sina förslag, och då borde det enligt vår mening vara mycket lämpligt att man gav regeringen till känna att man i samband med behandlingen av sysselsättningsutredningens betänkande även prövade våra förslag om förenkling av formerna för det statliga stödet till företagen. Jag yrkar alltså bifall till den till utskottets betänkande fogade reservationen av Kjell-Olof Feldt m.fl.

Herr talman! I finansutskottets betänkande nr 32 behandlas en socialdemokratisk motion om förenkling av formerna för statligt stöd till företagen. Motionen är nästan identisk med den motion som behandlades här i riksdagen för ett år sedan. Det råder självfallet inga delade meningar om att det är angeläget att ta till vara varje möjlighet att förenkla formerna för stödet till företagen. Även om sysselsättningsargumentet har varit huvudmotiv bakom dessa stödformer, vilka vuxit fram bit för bit under rätt lång tid, så har dessa stödformer syftat till att uppnå ett stort antal olika mål inom ett brett politiskt fält. Det är då också naturligt att flera olika myndigheter har blivit ansvariga för administrationen. I de fall då det är möjligt att rationalisera denna stödgivning till företagen ligger det naturligtvis i allas intresse att dessa möjligheter tas till vara. I tidigare debatter har vi från utskottsmajoritetens sida hänvisat till sysselsättningsutredningen, och denna har som Paul Jansson nämnde just i dag lagt fram sitt slutbetänkande.

Med dessa ord, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i dess betänkande nr 32.
Herr talman! Vi är tydligen glädjande och rörande ense på den här punkten i sak, att det är angeläget att finna enklare former för stödet till företagen. Eftersom jag vet att finansutskottets ärade ordförande är ivrig att bekämpa byråkrati och onödigt krångel, trodde jag att han skulle finna det lämpligt just i dag, när sysselsättningsutredningen har lagt fram sitt förslag, att riksdagen uttalade till regeringen att den fråga vi har tagit upp i motionen prövas i det sammanhanget. Det skulle så att säga ge en extra studs åt frågan, och det vore tacknämligt om så kunde ske.

Herr talman! För två dagar sedan var det första maj. Hundratusenden demonstrerade. Den svenska arbetarrörelsens folk ställde upp bakom paroller som ”Bryt den ekonomiska maktkoncentrationen”. Bland redskapen i maktkampen mot storfinansen finns löntagarfonderna, dvs. kapitalfonder under de arbetandes kontroll. Kravet på löntagarfonder fanns med i parollerna första maj. Det fanns med i demonstranternas sinnen, det fanns med i de politiska talen, och det kommer att finnas med och spela en viktig roll i valkampen. Men i dag, två dagar efter första maj, då är det plötsligt tyst. I dag har vi i riksdagen en debatt om löntagarfonder, men samma motiv som spelade så stor roll för de människor som demonstrerade tycks i dag vara helt borta. Ingen politiker tycks vilja intressera sig för det. Ingen socialdemokrat har i någon motion eller på annat sätt tagit upp frågan. Ingen socialdemokrat har ens anmält sig på talarlistan i denna debatt. Borta är herrar Palme och Feldt, borta är Birgitta Dahl, Thage Peterson och alla andra presumtiva statsråd i en eventuell ny socialdemokratisk regering — alla de som stod och talade om löntagarfonder första maj. I dag under denna punkt i denna debatt tänker de tydligen vara tysta — om jag nu inte lyckas provocera upp någon av dem. I dag har vänsterpartiet kommunisterna sin motion uppe om löntagarfonder, om kapitalfonder under de arbetandes kontroll. I dag kunde vi haft en intressant och stark debatt i riksdagen om löntagarfonder, som är så viktiga för arbetarrörelsens folk. I dag kunde vi ha följt upp striden mot Gösta Bohman och de andra socialisthatarna som skriar om att löntagarfonder leder till diktatur. I dag kunde vi haft en värdefull diskussion från arbetarrörelsens partier om hur fondfrågan skall kunna lösas. I dag kunde vi också i bästa fall ha fattat konkreta beslut som fört frågan framåt, för tiden löper som bekant ifrån oss. Men ingenting av detta händer. Två dagar efter första maj är det ingen som tycks vilja diskutera löntagarfonderna. Jag tror detta är ett exempel på en farlig situation. Först går politikerna ut och talar inför stora människomassor om en viktig fråga. Sedan handlar man tvärtemot sina egna proklamerade åsikter och grundsatser när man kommer till riksdagen. Sådant skapar misstro och förakt för politiker och försvårar också allvarligt mobiliseringen av människorna till kamp för de djupa samhällsförändringar som är nödvändiga i vår tid. Jag tror det finns en förklaring till denna tystnad. Jag tror en av förklaringarna ligger i att den socialdemokratiska partiledningen inte är klar och ärlig i denna fråga om löntagarfonder. De är förskräckta över de krav på ingrepp i den privata kapitalmakten som kommer från människorna i arbetarrörelsen. I åratal har den socialdemokratiska partiledningen försökt inbilla folk i sitt eget parti att det här med ägandet inte är så viktigt. Men nu hardet visat sig att folk inte längre tror på detta. Man har insett att kampen om jobben också är och formar sig till en kamp för ägandet i produktionen. Man har insett att ekonomisk omfördelning och utjämning också måste beröra kapitalägandet. Naturligtvis måste den socialdemokratiska ledningen ta hänsyn till dessa människors insikter och krav. Men samtidigt är man rädd för allt som kan smaka socialism. Därför försöker man hålla ett slags mellankurs, hålla en attityd ute och en annan här i riksdagen. De vill gärna använda de folkliga kraven som dragplåster i valrörelsen, men jag tror att de i själ och hjärta helst vill slippa stå för dem när det kommer till kritan. Denna tvetydighet visar sig tyvärr i de socialdemokratiska tankarna om löntagarfonder, och den framträdde ganska skarpt i den skiss till fondsystem som LO:s och SAP:s ledningar häromåret lade fram. Det komplicerade och intressanta i denna fråga är att löntagarfonder kan användas för helt motstridiga syften — och man kan alltså välja vilket. De kan nyttjas för verkliga inbrytningar i den privata storfinansens maktsystem. Men de kan också användas för att stärka storfinansens makt, nämligen om de enbart förvandlas till ett slags tvångssparande, där de arbetande skall ställa upp på att skaffa pengar åt det privata näringslivet. Det är från den synpunkten som LO-SAP:s förslag i löntagarfondsfrågan kan kritiseras. Det har nämligen åtminstone tre allvarliga fel. Det första felet har att göra med finansieringen. Om man skall bryta maktkoncentrationen i det privata ägandet, är det nödvändigt med en omfördelning av detta ägande. Denna omfördelning måste naturligtvis gå i den riktningen att man från de privata kapitalägarna tar resurser och makt och lägger i de arbetandes händer. Om man i stället — vilket förutsätts i LO-SAP:s skiss — har den konstruktionen att huvudparten av finansieringen av löntagarfonderna skall klaras genom att man tar 3 96 av de arbetandes löneutrymme och sätter in i de privata bolagen, så är det en helt annan lösning, en helt annan konstruktion. Det är en omfördelning i motsatt riktning, dvs. man tar från de arbetande en del av deras löner — en ganska stor del f. ö. — och ställer till de privata kapitalägarnas disposition. Det är att omfördela från de arbetande till bolagen. Det är just att låta de arbetande tvångsspara och låta kapitalisterna disponera pengarna. Detta för oss in på, som jag ser det, den andra bristen i LO-SAP:s skiss till löntagarfonder. Det är en brist som också måste tas bort, om löntagarfonderna skall bli ett slagkraftigt krav i valrörelsen. Det är nämligen den brist som avser själva makten. Det hade kunnat vara någon rim och reson i att man från de arbetandes löner tar pengar som man lägger in i företagen och låter kapitalisterna använda, om det så småningom skulle leda till att de arbetande fick majoritet i företagen och kunde bestämma, både över de pengar som de själva har ställt upp med och över de pengar som kommer från de privata kapitalägarnas håll. Men så är inte detta löntagarfondsförslag från LO:s och SAP:s ledningar konstruerat. Det är — om jag har läst det rätt — konstruerat så, att varje gång det sker en avsättning, antingen från vinsten i det enskilda företaget eller från det kollektiva löneutrymmet, som skall vara huvudkällan för finansieringen, skall detta åtföljas av en skattelättnad för de privata bolagen. De skall alltså i sina deklarationer få skriva av motsvarande summa. Varje gång som löntagarfonderna växer skall också det privata kapitalet få en tillväxt. Då kan man ju skriva utvecklingskurvan nästan in i oändligheten innan det blir ens teoretiskt och matematiskt möjligt för de arbetande att få majoritet. Då kommer vi för all överskådlig tid framöver att ha den situationen att det är de arbetande som får ställa upp med pengar och avstå från löner medan det är den privata majoriteten på bolagsstämman som får bestämma, inte bara över egna insatta pengar och pengar som den har kapat åt sig genom att utnyttja andras arbetskraft utan också över de pengar som löntagarna har satt in. Detta måste vara en brist. Detta kan inte leda till en genombrytning av storfinansens makt. Det kan inte ens leda till att man förhindrar att de privata kapitalägarna först tar hem de pengar som de arbetande skall stå till förfogande med och sedan exporterar pengarna till Brasilien, Holland eller vart som helst. Inte ens det kan man hindra så länge arbetarna inte har majoritet. Det kan inte ge någon makt att tvingas ställa upp med stora summor pengar och samtidigt veta att man för all överskådlig framtid kan bli överröstad på en bolagsstämma när det gäller pengarnas användning. Den tredje bristen i LO-SAP:s skiss till löntagarfondssystem är enligt min mening det som har att göra med uppbundenheten av pengarna och av de lönearbetandes intressen till de privata bolagen och till storfinansen. Det är nämligen så att man aldrig får offra åt illusionen om att företagare och arbetare har samma intressen, för det har de inte. Det finns ingen grundläggande sådan intressegemenskap. De har i alla väsentliga avseenden kvalitativt olika intressen. Det betyder alltså att det inte kan vara fråga om att samarbeta om vilken strukturpolitik som skall föras, hur många jobb som skall bort, vilka nya jobb som skall skapas och var, därför att kapitalister och arbetare har olika intressen. Och därför måste de arbetande, om de vill skaffa sig makt, kunna garantera att de kan föra en strukturpolitik, en sysselsättningspolitik och en industripolitik som är i deras intresse. De måste självständigt kunna säga: Denna politik vill vi föra och denna politik vill vi ha makt att kunna genomföra. Det betyder alltså att man inte kan baka ihop de arbetandes pengar med privatkapitalisternas pengar i någon sorts gemensamhet och sedan sitta och diskutera hur man bäst skall använda dem. Om det finns grundläggande intressemotsättningar så fungerar inte det. Då blir det bara så att den privata kapitalmakten fortsätter att driva den typ av strukturpolitik och industripolitik som den vill ha, kapitalexport eller vad det nu är. Och de arbetande får finna sig i det. De får ställa upp och hjälpa till med sina pengar. Det viktiga är att de arbetande får en självständighet i förvaltningen av de pengar som de har ställt upp med, så att de kan säga: De här pengarna är våra, över dem bestämmer vi oinskränkt, och vi bestämmer vilken industri-, strukturoch sysselsättningspolitik de skall användas till. Vänsterpartiet kommunisternas förslag till arbetarstyrda kapitalfonder — samhällsfonder under löntagarkontroll, som vi kallar dem, och som givetvis i praktiken är en variant av löntagarfondstanken — ser annorlunda ut i dessa grundläggande hänseenden. Det är därför vi menar att detta förslag vore det riktiga att ställa upp på för en arbetarrörelse som verkligen har målsättningen att bryta in i storfinansens maktmonopol, målsättningen att i djupgående mån omvandla det bestående samhället. Det som är karakteristiskt för vpk:s förslag i denna fråga är just det som har att göra med finansieringen, makten och självständigheten. Vi vill inte att fondsystemet skall läggas upp så att pengar skall tas från de arbetandes löner. Att de skall tvingas sänka sin levnadsstandard för att ställa upp med pengar åt det privata näringslivet tycker vi är fel. Vi har ju faktiskt ända sedan Ernst Wigforss anda slutade att vila över skattepolitiken i detta land haft ett skattesystem som blivit allt fördelaktigare för de rika, för spekulanterna, för kapitalägarna och för företagen, i varje fall för de stora företagen. Det har medfört en omfördelning, en förskjutning av skattebördan, som inneburit att de stora kapitalägarna har kunnat ta åt sig ansenliga förmåner, slippa undan väldigt billigt och göra sig en mängd ökade arbetsfria inkomster genom spekulationer, genom inflationen och genom att spekulera i eller sitta på realvärden. Det är dags att ta tillbaka de pengar som arbetarna har fått avstå från. Där har vi den verkliga finansieringskällan — en skatt på de privata vinsterna, en skatt på spekulationen, en överföring av de stora belopp som det privata kapitalet har tillskansat sig. Där har vi finansieringskällan som kan ge fem, sex miljarder eller mer till en arbetarstyrd kapitalfond. Det är därifrån pengarna skall tas. Man skall inte överföra pengar från de arbetandes löner till de privata bolagen. Man skall överföra pengar från de privata kapitalisterna till arbetarnas kollektiva fonder. Det är den vägen det skall gå. Det är den riktiga, den progressiva omfördelningen. Vi menar vidare att fonderna, om de skall bli ett effektivt redskap för en självständig arbetarpolitik som är riktad mot storfinansen och dess makt, skall vara självständiga också i sin administration. Det skall inte vara så att arbetarnas pengar blandas in i företagens pengar, så att de privata företagens ägare skall kunna sitta på bolagsstämman och med sin majoritet bestämma också över arbetarnas pengar. Fonderna skall i stället vara självständiga och i princip — för att ta ett förenklat exempel — fungera så att om de privata stålkapitalisterna vill lägga ner Horndals bruk eller någon annan lokal industri, så att därmed ett samhälles sysselsättning och existens hotas, så skall arbetarna kunna vara i den positionen att de kan säga: Lägg ni ner ert bruk! Vi har våra pengar, som vi ensamma bestämmer över. De kan vi använda antingen för att sätta in i industrin eller för att på orten skapa en ny industri, en industri efter vårt sinne, av den typ vi vill ha och som passar våra intressen. Ungefär så skall det fungera, och därför måste fonderna vara ett självständigt redskap och inte något som innebär att man skall behöva fråga kapitalisterna om hur pengarna skall användas. Meningen med löntagarfonderna är ju att de skall användas för en politik som är i löntagarnas intresse. Och den politiken ser i grunden annorlunda ut än den politik som är i kapitalisternas intresse. Mellan löntagarna och kapitalisterna finns ingen kompromiss. Kapitalisterna vill exportera kapital till andra länder därför att profiterna där är högre. Arbetarna har ett intresse av att hålla kvar kapitalet och hjälpa upp sysselsättningen här hemma. Kapitalisterna har ett intresse av att koncentrera kapital, att lägga ner företagsenheter och skära ner sysselsättningen, medan arbetarna har ett naturligt intresse av att öka sysselsättningen och att garantera alla människor en rätt till arbete för framtiden. När det slutligen gäller makten menar vi — och det är också en av grundtankarna i vårt förslag — att det handlar om att löntagarna måste ha en självständig makt. De skall inte behöva vänta 40, 50, 60 år, eller in i oändligheten, innan de får majoritet i företagen. Fonderna skall helst användas för sådana företag som från början är samhällsägda, som kan representera en ny utvecklingsriktning i landets industri, som kan representera och tillgodose viktiga sociala behov. Det är i första hand till sådana företag pengar skall kanaliseras. Det är nämligen den typen av initiativ som det råder brist på. Det är på det området som den privata storfinansen har misskött sig, som den inte har ställt upp. Som vi förstår det måste det vara bättre och intressantare för arbetarrörel sen att med hjälp av löntagarfonder kunna skapat.ex. ett nät av samhällsägda industrier, där de arbetande från början har majoritet, där de kan tillsätta ledningarna, där de bestämmer strukturoch sysselsättningspolitik, än att i 40-50 år ställa upp på och finansiera den privata storfinansens eventuella utbyggnader, kapitalexport eller vad det nu kan bli fråga om. Också detta är enligt vår uppfattning en intressant och principiellt viktig fråga att diskutera. Herr talman! Jag har uppehållit mig ganska utförligt vid detta intressanta och maktpolitiskt så viktiga ämne för svensk arbetarrörelse i dag av det skälet att vi från kommunistiskt håll anser att få saker f. n. är så viktiga som just att diskutera maktstrukturen i det rådande samhället och hur arbetarrörelsen skall välja i det vägskäl som den står inför. Det handlar nämligen för arbetarrörelsens del om att fortsätta att acceptera det kapitalistiska samhället och dess strukturomvandling eller att äntligen påbörja de avgörande inbrytningarna i storfinansens maktsystem.

Vi frågar oss faktiskt om detta ställningstagande stämmer överens med stämningarna och kraven ute bland de arbetande människorna, såsom de kom till uttryck första maj. Det var mycket starka och klara krav — krav på en begynnande samhällsomvälvning, krav som visade att man till följd av krisen kommit till insikt om att det här samhället inte kan fungera med den nuvarande ägarstrukturen. Vi menar att man hade kunnat visa respekt för dessa krav, om vi hade haft en utförlig och seriös debatt och behandling av denna löntagarfondsfråga också här i kammaren, två dagar efter den starka och minnesvärda första maj som arbetarrörelsen nu upplevde. Det är med beklagande vi måste konstatera att detta tydligtvis inte går att åstadkomma, men vi vill också låta det bli en uppmaning till hela arbetarrörelsen — till socialdemokraterna, till kommunisterna, till de partilösa — att denna fråga icke får behandlas och skjutas undan på ett sådant sätt när den kommer upp på den parlamentariska arenan, som vi tycker finansutskottet har medverkat till att det skett i dag. Denna fråga är en hjärtefråga för svensk arbetarrörelse. Den är en av de viktiga maktfrågorna för de svenska löntagarna, och den kommer att spela en utomordentligt stor roll i den framtida politiska diskussionen och i den framtida politiska kampen. Vi beklagar därför att det tydligen är bara vi som vill föra en skarp och inträngande debatt om de stora maktfrågorna. Vi har vid flera tillfällen kunnat konstatera detta här i riksdagen. Det var samma sak när vi diskuterade Wallenbergsimperiet, när vi diskuterade förstatligandet av bankerna och de stora jordegendomarna — och det är samma sak i dag. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk:s motion.